Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att motverka en privatisering av sjukförsäkringen. En av de viktigaste frågorna för regeringen när den tillträdde i oktober 2006 var att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden som till stor del bestod av sjukfrånvaro. Den sjukförsäkringsreform som regeringen har genomfört syftar till att underlätta för sjukskrivna att kunna återgå i arbete. Åtgärderna har stor bredd och omfattar såväl ändringar som rör regelverket för sjukskrivningsprocessen, exempelvis tidsgränser för bedömning av arbetsförmåga, som nya samverkans och stödåtgärder för att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringsreformen har givit resultat. Färre individer blir sjukskrivna, och sjukperioderna har blivit kortare. Sjukskrivningsprocessen präglas numera av högre aktivitet, tidigare insatser och tydligare spelregler. Jag delar Eva-Lena Janssons uppfattning att medborgarna ska känna tillit till den generella välfärden, där den allmänna sjukförsäkringen är en central del. En väl fungerande sjukförsäkring och sjukskrivningsprocess skapar förutsättningar för en sådan tillit. Tilläggsförsäkringar är ett komplement till det skydd som den allmänna sjukförsäkringen ger. Det finns dock inga belägg för att dessa kompletterande försäkringar har inneburit att tilliten till den allmänna försäkringen har minskat.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Om det nu vore så att statsrådet delade min uppfattning om den generella välfärden, fru talman, vore det välkommet att han inte försämrade den. Det finns ett citat där statsministern pekar ut riktlinjerna för den politik som regeringen bedriver. Han säger: "Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav finansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten." Det är i ljuset av detta jag tycker att man ska se de försämringar man har gjort i sjukförsäkringen. I en underlagsrapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen framgår det att Sverige halkar efter när det gäller trygghetssystem. Ersättningen i sjukförsäkringen sjönk; det känner vi också till. Vi vet att 65 000 personer utförsäkras från sjukförsäkringen. Vi vet också att sjukskrivningarna ökar igen. På Umeå universitet finns en välfärdsforskare som heter Stefan Svallfors. Han redovisar att det finns en växande misstro mot välfärdens försäkringar. Det är så han kallar det. Jag kallar det också för välfärdsförsäkringar eller socialförsäkringar. Regeringen har valt att kalla det för bidrag, men jag tycker att det är en försäkring som man får när man är sjuk. Vi ser att tilläggsförsäkringarna ökar. Anna Hedborg, tidigare socialminister för Socialdemokraterna, som regeringen säkert känner till, har gjort en rapport för Kommunal som heter Under höga tak ryms alla . Hon skriver: Om förtroendet för sjukförsäkringen minskar och den börjar urholkas kan det leda till att en stor del av den svenska befolkningen föredrar en privat försäkring. Men en privat sjukförsäkring blir dyrare än en allmän sjukförsäkring eftersom inte alla delar på risken. Det innebär att låginkomsttagare som tvingas köpa en privat sjukförsäkring får ännu mindre pengar i plånboken, och klyftorna ökar. Därför frågar jag regeringen: Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka en privatisering av sjukförsäkringen? Det är ju precis det som händer när sjukförsäkringen försämras, när allt färre får ut 80 procent av sin inkomst när man är sjuk och när man blir orolig över vad som händer när man blir sjuk eftersom risken att bli utförsäkrad är ganska stor. Då säger regeringen att det inte finns några belägg för att kompletterande försäkringar har inneburit att tilliten till den allmänna försäkringen har minskat. Det har jag inte skrivit heller. Tilliten till försäkringen har minskat på grund av regeringens politik. Fru talman! Min fråga till statsrådet är: Varför vill man inte motverka en privatisering av sjukförsäkringen?
Fru talman! Eva-Lena Jansson vill uppenbarligen tillbaka till tiden före sjukförsäkringsreformen. Det beskriver hon återkommande i olika debatter här i riksdagens kammare. Det är naturligtvis en åsikt som står henne helt fritt att ha. Jag delar inte den. Däremot tycker jag att det är en felaktig beskrivning att hävda att tilliten till den svenska socialförsäkringen är svag eller riskerar att försvagas. Jag har läst samma rapport av Stefan Svallfors. Den beskriver i allt väsentligt att tilliten och tilltron till den svenska socialförsäkringen aldrig i modern tid har varit större än den är just nu. Fler än förr bedömer att de kommer att klara en månads sjukskrivning utan allvarliga konsekvenser. Det är fler som har en stark individuell skattebetalningsvilja till den generella välfärdspolitiken. Det är färre än förr som misstänker att fel människor får del av bidrag och socialförsäkringar som de inte har rätt till. Det finns en stor tilltro till att människor får de försäkringar de behöver och att försäkringarna fungerar såsom det var avsett. Det tycker jag är en styrka för den svenska välfärdspolitiken. Motsatt problem rådde under den tid då det rådde oklarhet om socialförsäkringen fungerande som det var avsett, om det var många människor som uppbar sjukpenning fast de antagligen skulle kunna arbeta och om det var många människor som var sjukskrivna längre tid än vad som var nödvändigt. På den tiden förtidspensionerades 73 000 personer årligen. Det var inte bara fel mot de människorna, utan det var också ett fel mot hela den idé som vi har i Sverige med breda, generella socialförsäkringar som är till för att de som inte kan arbeta ska få försörjning medan andra som kan arbeta faktiskt också gör detta. I den bemärkelsen tycker jag att vi har värnat fundamentet i den svenska socialförsäkringen och ökat förutsättningarna för människor att känna tillit till att politiken kan stå för de löften som utställts. Har man sagt det kan man också säga att man kan tycka olika. Man kan tycka att det offentliga ska ta allt ansvar och att den svenska modellens tradition med avtalsförsäkringar som kompletterar de offentliga, lagstiftade försäkringarna är fel. Det står Socialdemokraterna fritt att i så fall väcka motioner om att överta allt det ansvar som parterna i dag tar för till exempel sjukförsäkringen. Jag tycker att det vore en dålig idé. Det skulle kosta väldigt mycket pengar, och det skulle frånta parterna det ansvar de i dag vill ta på lite olika sätt på olika avtalsområden att förhandla fram egna kompletterande försäkringar. 90 procent av alla människor som arbetar i dag i Sverige omfattas av dessa avtalade försäkringar. Två av tre som arbetar har i dag inkomster under taket. Den tredjedel som skulle ha störst nytta av en dramatisk höjning av taket är de som tjänar allra mest och framför allt de män som tjänar allra mest. Det står Socialdemokraterna fritt att tycka att det är en viktig och angelägen fördelningspolitik. Jag tycker inte det. Det tyckte normalt inte heller Socialdemokraterna tidigare. År 1994 myntade regeringen Ingvar Carlsson det som sedan dess har blivit en viktig del av svensk välfärdspolitik, nämligen att man ska värna välfärdstjänster framför transfereringar om man upplever att man befinner sig i en situation där man tvingas till prioriteringar. Om man inte tvingas till prioriteringar, om man har alla pengar i världen och kan ge allt till alla, finns det förstås inga skäl att inte ge miljonärer rätt till sjukförsäkring på miljonärsnivå. Men om man tror att normala ekonomiska lagar gäller och om man ibland måste välja mellan olika saker man tycker är viktiga väljer jag välfärdens tjänster framför höjda tak så att fler med höga inkomster får offentliga försäkringar.
Fru talman! Statsrådet vill inte svara på min fråga. Det är synd. Jag pekar igen på att TCO har skrivit en rapport. Jag vet inte om statsrådet har läst den. Den heter Första hjälpen för sjukförsäkringen . Vad anser allmänheten om sjukförsäkringen och de genomförda förändringarna? Två av tre är osäkra på om de klarar sig ekonomiskt om de skulle bli långvarigt sjuka. Två av tre känner sig otrygga och ger ett dåligt betyg till dagens sjukförsäkring. Sju av tio anser att förändringarna i sjukförsäkringen haft en negativ effekt på de sjukskrivnas ekonomiska situation. Huvudproblemet är en för svag ekonomisk trygghet när man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Man pekar på att många tvingas lämna sjukförsäkringen fast de egentligen hör hemma där, och många sjuka görs beroende av stöd från familj och samhälle. Vi vet att statsministern har sagt att man får vända sig till familjen, anhöriga eller andra. Klarar man sig inte blir det kanske till sist socialbidrag. Jag tycker att det är viktigt att vi har en sjukförsäkring som är generell. En förutsättning för att ha en generell välfärd med en generell sjukförsäkring som omfattar flertalet är också att den omfattar en stor grupp som annars skulle säga: Jag får inte ut någonting av de pengar som jag betalar in via skatten. Den där försäkringen kommer aldrig tillbaka till mig eftersom jag får ut så lite av den. Poängen med generell välfärd är att alla ska få ut så mycket som möjligt av den och inte att några betalar in mycket men inte får ut någonting alls. Då påverkar man ju en privatisering där det kommer att vara så som Fredrik Reinfeldt sade: Standardkrav kan finansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten. Det innebär att man säkerställer att alla får ett basutbud, och sedan blir det plusmeny eller extra allt till dem som har råd att betala. Det är klart att det finns kollektivavtalslösningar, men jag pratar om privata försäkringar som enskilda tar därför att de inte upplever att det kollektivavtalsenliga eller den sjukförsäkringen som vi har i dag svarar upp mot de krav de har. Jag tycker att statsrådet, om han nu säger sig stå för en generell välfärd, också skulle bli oroad. Men jag uppfattar inte att statsrådet eller regeringen står för en generell välfärd. De står för det de kallar en kärna, ett basutbud, och sedan får man köpa sig till resten. Det är någonting som jag motsätter mig, och det har Socialdemokraterna alltid gjort. Vi tycker att välfärden ska vara till för alla och inte bara för några.
Fru talman! Jag tycker att den finstämda retoriken rimmar lite illa med de konkreta förslagen. Alla förändringar i en socialförsäkring skapar ett mått av osäkerhet om vad som exakt gäller i dag. Det gäller alla lagstiftningsförändringar, inte minst i känsliga transfereringssystem. Det har jag stor respekt för. Sådant brukar lägga sig med tiden eftersom människor lär sig och vet vad de kan förvänta sig av regelverket. Den gamla förväntansbilden, att väldigt många var sjukskriva väldigt länge och att många av dem som var sjukskrivna länge blev förtidspensionärer, håller på att förändras till en mycket rimligare syn där de allra flesta som kan arbeta också ska göra det. Jag förstår att interpellanten i allt väsentligt vill ha tillbaka tiden före sjukförsäkringsreformen. Men säg då det i klartext i stället! Säg att det var bättre förr! Säg att du inte vill ha det som det är i dag utan att det var bättre när vi hade väldigt många fler i långa sjukskrivningar! Då kan vi ta den debatten. Det andra som jag förstår är att interpellanten inte gillar den svenska modellen med ett omfattande men inte gränslöst offentligt ansvar i socialförsäkringen och dessutom olika men mycket breda avtalsförsäkringar som gör att 90 procent av alla som arbetar har en genuin inkomstkoppling till sin egen sjukförsäkring. Tycker man inte att det är bra står det en fritt att motionera om motsatsen, det vill säga att överta de avtalade försäkringarna helt i statlig regi. Men prata inte bara om det, utan gör det också och ta fram pengarna! Det är inte så imponerande att tro att systemskiftet går mellan 7,5 basbelopp, som det är i dag, och de 8 basbelopp som Socialdemokraterna hittills har motionerat om. Det står er fritt att göra den prioriteringen. Ett halvt basbelopp innebär inte så stor systemförändring. Det är inte så mycket om man jämför med kraven på att man ska vara försäkrad upp till miljoninkomster. Men det står Socialdemokraterna fritt att även göra detta. Om man inte vill det tror jag att man kan behålla en grundläggande idé om att den offentliga försäkringen täcker en stor andel av dem som arbetar med vanliga inkomster, att de avtalade försäkringarna blir viktigare för människor med högre inkomster och att detta är en rimlig modell som vi har hittat. Beroende på budgetutrymme och beroende på hur man vill prioritera mellan välfärdstjänster och transfereringar kan man sedan diskutera om det är angeläget att öka det offentliga inkomstskyddet för höginkomsttagare eller om det är angelägnare att göra andra välfärdsinsatser.
Fru talman! Eftersom statsrådet inte förstår vad jag efterfrågar kan jag säga det. Jag vill ha en sjukförsäkring som medborgarna kan lita på och som de kan känna tilltro till. Flertalet vill naturligtvis inte utnyttja den. Men om olyckan är framme och man blir sjuk vill man naturligtvis att den försäkringen ska finnas där som en ekonomisk trygghet så att man slipper lämna hus och hem därför att man har varit sjuk, enligt statsrådet, för länge och blir utförsäkrad på grund av stenhårda tidsgränser. 65 000 personer har blivit utförsäkrade, inte för att de har blivit friska utan för att de enligt statsrådet har varit sjuka för länge. Den förändringen är helt horribel! Inte bara jag utan många andra i samhället pekar på konsekvenser, inte för en eller två, utan för väldigt många. Statsrådet försöker låta som om han ville ha en socialdemokratisk politik. Det vill han naturligtvis inte. Han vill ha en moderat politik som går mot att vi bara får ett basutbud. Jag motsätter mig det, och det är därför vi också pekar på att vi inte vill ha privata lösningar i den omfattning som statsrådet efterfrågar. Frågan var väl kanske lite retorisk, men jag hade hoppats att statsrådet skulle säga: Nej, vi vill inte ha privata lösningar, utan vi vill ha generell välfärd. Lyssnar man på Ulf Kristersson hör man att han rätt ofta försöker låta som en sosse. Han är ödmjuk inför förändringar och säger att man måste ha stor respekt. Men om man är ödmjuk inför förändringar och har stor respekt borde man också vidta åtgärder för att åstadkomma förändring när försämringarna slår mot sjuka människor och vi ser hur personer blir utslagna och tvingas leva på socialbidrag. Fru talman! Jag gissar att jag kommer att få höra argument som "i tolv års tid" eller "på Göran Perssons tid" eller till och med citat av Anna Hedborg. Statsrådet borde läsa rapporten från Anna Hedborg, för hon är trött på att bli felciterad av moderaterna i regeringen och i riksdagen.
Fru talman! Den svenska modellen har sedan början av förra seklet bestått av en kombination av offentliga försäkringar och avtalsförsäkringar. Ledartröjan har dessutom från tid till annan varierat mellan det offentligas åtaganden och parternas framförhandlade åtaganden. Det har aldrig funnits en specifik idé om exakt var den gränsen går. Taken har varierat över tid. Det har aldrig funnits någon grundlagsfäst svenska-modellen-idé om exakt vad som är rätt tak. Den som har tyckt sig ha gott om pengar och har gjort den prioriteringen har velat höja taken. Den som inte har tyckt det har ansett att andra saker har varit mer angelägna. Kom inte och få det att låta som att det är en avgrundsdjup skillnad mellan 7,5 och just de 8 basbelopp som Socialdemokraterna nu föreslår! Min andra synpunkt är att det faktiskt i grund och botten inte är det som debatten handlar om, utan det är det som Eva-Lena Jansson antyder om att man ska slippa bli utförsäkrad, det vill säga att vi ska ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen. Men kom då tillbaka med konkreta förslag där ni river upp sjukförsäkringsreformen, tar bort tidsgränserna och återinför de gamla reglerna så att människor förblir sjukskrivna och jättemånga människor förtidspensioneras! Gör det på allvar! Stå inte här och låtsas som att ni kan ta allt det som vi har uppnått genom reformens alla framsteg och framgångar och därefter antyda att ni står för någonting helt annat utan att lägga fram några konkreta förslag annat än en förändring på ett halvt prisbasbelopp! Det är inte seriöst. Jag tar gärna diskussionen om huruvida vi ska gå tillbaka till tiden före sjukförsäkringsreformen. Jag tar gärna diskussionen om huruvida vi ska lägga pengar på att miljonärer ska ha offentligt försäkringsskydd eller om mer pengar ska gå till förskolan. Jag tar gärna den diskussionen, men lägg då förslagen i skarpt läge!